Fru talman! Jag tackar utrikesministern för ett ambitiöst och gediget svar. Jag var på en studieresa i slutet av 2019 och träffade på plats en rad internationella organisationer och våra egna människorättsaktivister, Diakonia, den svenska fredsrörelsen, den svenska ambassaden och ambassadören med flera. Alla är eniga om att freden måste bli verklighet och att vi måste hjälpas åt med att implementera fredsprocessen. Regeringen delar min oro över MR-försvarare. Det är gott så. Vi vet att detta är sant och ser positivt på att svenska ambassaden, tillsammans med andra ambassader och FN, engagerar sig i att offentligt visa sitt stöd för hotade MR-försvarare. Till exempel mottog Per Anger-pristagaren 2015, Islena Rey Rodríguez, allvarliga hot. Det gjorde även en mängd andra MR-försvarare - de flesta kvinnor. Jag skulle vilja höra mer om vad regeringen gör rent konkret, förutom de olika viktiga stöden exempelvis till CSO:er, även bilateralt på hög nivå tillsammans med sina EU-allierade och övriga för att sätta denna fråga högre upp på agendan. I exempelvis EU Guidelines on Human Rights Defenders finns ett antal konkreta förslag och rekommendationer om vad EU-delegationerna, som inkluderar ambassader som den svenska, bör göra på alla olika nivåer inom värdlandets maskineri - i detta fall Colombia - och tillsammans med andra aktörer, andra EU-länder och FN-organ. Utifrån den extremt allvarliga situationen för MR-försvarare och för de lokalsamhällen som de verkar i, som dessutom ser ut att förvärras under 2020, behövs en gemensam agenda. Vad har regeringen gjort för att leva upp till skyldigheterna som definieras i EU-deklarationen? Fru talman! Här behövs gemensamma uttalanden. Situationen får inte gömmas vare sig bakom fredsavtalet - alla lever i förhoppningen om att avtalet ska fortskrida enligt plan, och man vill inte kritisera regeringen - eller coronaviruset, som vi nu ser riskerar att tränga undan all annan rapportering. Vi ser nu att coronaviruset i många länder redan bidrar till att urholka demokratin ännu mer. I ljuset av ovanstående ser vi det också som angeläget att Sverige lyfter fram António Guterres uppmaning om eldupphör i alla länder med pågående konflikter. Detta är högaktuellt i Colombia och direkt kopplat till den pågående covid-19-pandemin och dess särskilda allvarliga konsekvenser för redan utsatta grupper. Enligt en artikel i The Guardian utnyttjar dödspatruller coronavirusets lockdown för att döda MR-försvarare. Enligt svaret förutsätter regeringen att alla svenska företag och investerare respekterar de mänskliga rättigheterna. Jag vill gärna höra vad regeringen gör för att försäkra att de mänskliga rättigheterna respekteras i Colombia.

Fru talman! Jag tackar utrikesministern för detta. Jag vet att Sverige gör ett mycket gott arbete, och Sveriges ord var på mångas läppar när jag var där och träffade olika fackliga organisationer, studentorganisationer, kvinnoorganisationer och urbefolkningens organisationer. Därför är deras förväntningar höga. Många visste inget om de ca 100 miljoner kronor som Sverige faktiskt har satsat. När det gäller resolution 1325 talade man faktiskt gott om Folke Bernadotte. Man visste att det särskilt satsades pengar på kvinnors deltagande i fredsprocessen. Inget annat var helt uppenbart för många. Men det är såklart en fruktansvärd situation för kvinnorna. Jag var där under tio dagar. Under den tiden skedde nio mord, och åtta av dem som mördades var kvinnor, i de värst drabbade konfliktområdena. Många ställde frågan: Vad gör det svenska folket och den svenska riksdagen när Sveriges regerings ambition är att bli världens första fossilfria välfärdsnation? För att förverkliga denna ambition behöver arbetet innefatta hur Sverige agerar också utanför landets gränser. Man investerar i fossil verksamhet i till exempel Colombia. Första-Fjärde AP-fonderna och Sjunde AP-fonden förvaltar 2 000 miljarder kronor av svenskarnas pensionskapital. Fonderna har länge investerat pensionsmedel i fossila bolag, som också är en grundorsak till konflikten i de områden där urbefolkningen bor och där nästan åtta miljoner människor har tvångsförflyttats. Denna konflikt är alltså så mångfasetterad. Dessa bolag är transnationella, där Sveriges AP-fonder tyvärr är med och bidrar. Detta är också en av orsakerna till konflikten. Det är massor med olika konflikter där, men denna är så stor. Det är positivt att nya krav på hållbarhet har införts för fonderna. Det gäller den nya lag som utrikesministern refererar till i svaret och ett nytt regelverk för premiepensionerna. Att Första AP-fonden i början av 2020 gick ur alla sina sådana investeringar är jättepositivt. Men de andra AP-fonderna har inte tagit några beslut eller mål om att minska sina fossila innehav. I slutet av 2019 hade de 32 miljarder kronor i världens största fossila bolag. Om Sverige ska förverkliga ambitionen att bli världens första fossilfria välfärdsnation måste detta ses över. Fonderna måste sluta med sådana investeringar och sluta bidra till ännu mer konflikter. Utöver utvärderingen, hur säkerställer regeringen att detta ska ske med de andra AP-fonderna?

Fru talman! Tack, utrikesministern! Det är positivt om Sverige redan har tagit initiativ till detta. Men jag har faktiskt bevis - utrikesministern kan få det - på att det i en del av de här fonderna snarare har ökat. På papperet jag håller i handen kan man se siffrorna för Första-Fjärde AP-fonderna och för Sjunde AP-fonden. Man kan se att det har fasats ut i Första AP-fonden men inte i de andra. Sverige har ambitionen att bli en fossilfri nation, fri från miljöförstöring och konflikter som följer med det. Inte minst urbefolkningen i många delar av Colombia drabbas redan. Det gäller också i andra länder, till exempel Indonesien. Vi har bevis på att exempelvis AP-fonderna påverkar även där, både när det gäller konflikter och när det gäller miljöförstöring. Jag tycker alltså att det är angeläget, inte bara för att rädda riksdagens och regeringens ansikte utan för varenda svensk medborgare som har pengar i AP-fondernas pensionssparande. Vi måste se till att det ska vara hållbart och trovärdigt. Vi ska inte bidra till mer konflikter på grund av våra investeringar och på grund av att företag ska berika sig själva på andras bekostnad. Det är min uppmaning och förhoppning att man ska se till att också de andra AP-fonderna slutar investera i fossila bolag. Det finns faktiskt en lag i Colombia som säger att man ska förhandla med lokalbefolkningen. Men företagen struntar fullständigt i de lagarna och reglerna. Därför måste vi se till att det här upphör.